Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:20 behandlas anslag till hälsoupplysning. I detta betänkande liksom i tidigare betänkanden är tobaksbruket den stora frågan, en fråga som sedan 1971 fortlöpande har diskuterats i denna kammare. Under allmänna motionstiden i år väcktes ett antal motioner, de flesta med samma innehåll som de som behandlades under våren 1986. Årets motioner har utmynnat i tre reservationer om tobaksbruket. I den första reservationen kräver vpk att man lagstadgar förbud mot rökning i offentliga lokaler. Enligt utskottsmajoritetens mening kan man konstatera att betydande förbättringar har inträffat vad gäller rökningen i offentliga lokaler. Det har blivit en större medvetenhet om att rökningen är störande och har skadliga effekter inte bara för rökaren utan även för medmänniskorna i lokalen. En fortsatt kraftig opinionsbildning för en allmän attitydförändring gentemot rökningen är en effektiv metod att åstadkomma rökfria offentliga lokaler, mer effektiv än ett lagstadgat förbud, vars efterlevnad skulle bli svår att upprätthålla. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 kräver folkpartiet fastställande av mål. Det framhålls att regeringen bör ge socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta konkreta hälsopolitiska mål för att minska tobaksbruket. Dessa mål skall sedan föreläggas riksdagen för att stadfästas. I betänkandet konstaterar utskottets majoritet att arbetet mot tobaksbruk bedrivs på en rad områden och har mycket hög hälsopolitisk prioritet. Vid tidigare behandling i riksdagen har inte några större meningsskiljaktigheter framkommit vad gäller inriktningen av samhällets åtgärder. Utskottsmajoriteten bedömer därför att det inte finns skäl att förorda uppställda övergripande mål. Dessa skulle i så fall få en mycket allmän formulering och därmed inte vara till mycket ledning. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 tar folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna upp krav på en rökfri barnomsorg och skola. Våren 1986 sade utskottet att barnomsorg bör bedrivas i en miljö som det är angeläget att göra rökfri. Våren 1987 har utskottet samma inställning vad gäller rökfri barnomsorg och skola. I arbetarskyddsstyrelsens och socialstyrelsens allmänna råd sägs också att barnomsorgen i sin dagliga verksamhet bör informera föräldrar och barn om tobakens hälsorisker. Socialstyrelsen har i meddelandeblad redovisat resultatet av en enkät om arbetet mot tobaksbruk inom kommunernas barnomsorg. Tobaksfrågan var en i hög grad aktuell fråga för de flesta förskolor, och i flera kommuner hade man en målsättning som stämde överens med de allmänna råden. Socialstyrelsen är nu i färd med att utarbeta en skrift, Hälsofostran för barnomsorgen, där bl.a. rökfrågan tas upp. Denna skrift kommer ut till hösten och skall användas vid utbildning av barnomsorgspersonal. Tillämpningsföreskrifterna från socialstyrelsen och skolöverstyrelsen understryker betydelsen av en rökfri barnomsorg och skola. Det är viktigt att man i skolan uppnår en miljö som motverkar tobaksdebuten, och rökrutor bör ej förekomma. De allmänna rådens effekter är nu föremål för uppföljning. Utskottet förutsätter att både socialstyrelsen och skolöverstyrelsen tar initiativ till ytterligare insatser, om uppföljningen ger anledning till detta. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 av moderata samlingspartiet och centerpartiet tas bidrag till hushållningssällskapens hälsoupplysning upp. Lagutskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat och avstyrkt motioner om detta bidrag. Så var fallet även våren 1986. Lagutskottet hänvisade dock till att ett nära samarbete etablerats mellan konsumentverket och hushållningssällskapen, och att sällskapen redan erhöll stöd i form av informationsmaterial till kraftigt subventionerat pris. Det är viktigt att detta samarbete fortsätter och om möjligt intensifieras. Dessutom sade lagutskottet att det finns möjligheter för konsumentverket att lämna ytterligare bidrag inom ramen för stöd till frivilliga organisationer. Hushållningssällskapen tillhör de frivilliga organisationer som tillförts konsumentverket. Hushållningssällskapens hemkonsulenter utför ett värdefullt arbete, bl.a. vad det gäller kostrådgivning. Lagutskottet underströk detta. Socialutskottet instämmer i den bedömningen. Med tanke på de möjligheter hushållningssällskapen har att få bidrag genom konsumentverket och de inte obetydliga anslag de får från landstingen anser utskottet att det inte är påkallat med någon åtgärd i riksdagen. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 20 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag undrar om Gunnar Ström riktigt har uppmärksammat mitt anförande. Jag skall dock ge honom ytterligare en chans att höra vad jag hade att säga. Jag upprepar alltså vad jag tidigare sagt. Det som Gunnar Ström kallar för betydande stöd från landsting och från konsumentverket är alltså någon tusenlapp från landstingen och någon hundralapp från konsumentverket. Jag tycker att det är mycket märkligt att man från majoritetens sida på sådana grunder kan avstyrka en begäran om anslag. Vad det hela handlar om är alltså — som jag tidigare sade — att det finns en mycket stor efterfrågan på sådana här tjänster. Det är flera grupper som behöver stöd i kostoch näringsfrågor. Det gäller t.ex. dem som har slutat röka — det har vi tidigare varit inne på här — och som behöver hjälp med uppföljningen av sitt beslut. Det kan också gälla unga barnfamiljer där föräldrarna själva har insett att de inte alls har tillräckliga kunskaper om hur näringsriktig kost tillagas. Men det kan även gälla flera yrkesgrupper, som för sin verksamhet behöver det här stödet och som i sin tur verkar som förmedlare av dessa kunskaper. Om man beviljade stöd till den här verksamheten, skulle det utan tvivel vara en stor och bra investering för det hälsofrämjande arbetet.
Herr talman! Det är uppenbart att Gunnar Ström har samma uppfattning som vi i folkpartiet, nämligen att det skall vara rökfri miljö i skolor och inom barnomsorgen. Mot den bakgrunden tycker jag att det är beklämmande att Gunnar Ström inte kan stödja vårt krav på att det skall vara självklart att föräldrar skall slippa ha sina barn i familjedaghem där det förekommer tobaksrök. Tyvärr är det ju så i dag — det framgår av den enkätundersökning som har gjorts ute i kommunerna — att man på många håll inte tar hänsyn till föräldrarnas önskemål på den här punkten.

Herr talman! Vad gäller bidragen från landstingen vill jag säga till Rosa Östh att socialutskottet har fått uppgifter om att sådana här bidrag lämnas. Värmlands läns landsting och andra landsting ger bidrag för det här ändamålet. Jag kan inte tänka mig att vi har fått felaktiga uppgifter. Vidare är det kanske litet förvånande att hushållningssällskapen inte begär att få bidrag via socialdepartementet, för det finns ju en möjlighet att den vägen begära pengar. Det är klart, Ingrid Ronne-Björkqvist, att vi är överens när det gäller tobaksrökningen. Vi jobbar vidare med den frågan på samma sätt som tidigare. Det står klart att de råd som delas ut t.ex. i kommunerna alltmer efterlevs, så i det avseendet når vi resultat. Även i de kommuner där det i dag kan vara svårt att placera barn i fullständigt rökfria familjedaghem kommer det så småningom att ordna sig även i det avseendet. Som jag tidigare har sagt är det bara att jobba vidare med detta. Vi har ju klara belägg för att informationen på detta område verkligen har nått fram. Jag tror således att det är viktigt att gå vidare med olika råd etc. Men naturligtvis kan arbetet intensifieras ytterligare, så att det blir effektivare. Vi jobbar alltså vidare med dessa frågor, och vi är överens om att det skall vara rökfria miljöer för barnen.
Herr talman! Jag påpekade redan vid detta ärendes behandling i socialutskottet att uppgiften om anslaget var felaktig, men det skedde för den skull inte någon justering i betänkandet. Det utgår alltså anslag från landstinget till hushållningssällskapen men inte till denna verksamhet — det är väsentligt att ha det i minnet. Dessutom har hushållningssällskapen gjort en framställning till socialdepartementet om ett anslag till verksamheten. Gunnar Ström kan nog få det bekräftat från departementet. Antingen gillar man en verksamhet eller också gör man det inte, Gunnar Prot. 1986/87:104 Ström. I detta fall har socialutskottet uttryckt att det är en bra och värdefull verksamhet, och det vore därför rimligt att utskottet tog konsekvensen av sitt ställningstagande och var beredd att tillstyrka stöd.
Herr talman! Jag blev ännu mer förvånad när Rosa Östh sade att hushållningssällskapen har vänt sig till socialdepartementet för att få anslag. Då skulle det alltså vara två felaktigheter i vårt betänkande, och det verkar skrämmande. Jag kan inte tro att det är så. De uppgifter som finns i betänkandet har verifierats.

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar just nu gäller bl.a. hälsoupplysning, och där tas mest upp frågor som gäller tobaksrökning. Om det är något område där hälsoupplysning är angeläget är det på tobaksområdet. Jag tänkte här bara kort beröra ett par aspekter på problemet — andra har redan berört flera av frågorna. Institutet för hälsooch sjukvårdsekonomi i Lund har beräknat att 10 000 människor årligen dör enbart på grund av tobaksskador. Ingrid Ronne Björkqvist nämnde 7 000, men även om det är 7 000 eller 10 000 är detta antal onödiga dödsfall oerhört högt. Ca 1 000 personer förtidspensioneras varje år på grund av tobaksskador. Det torde inte finnas någon enskild faktor som så påtagligt skulle förbättra hälsoläget i landet som en minskning av tobakskonsumtionen. Tobaksskador är inte bara ett svenskt problem utan också ett världsproblem. Detta har i hög grad uppmärksammats av Världshälsoorganisationen, WHO, som säger att tobakens skadeverkningar är det största hotet mot västvärlden i dag och skördar betydligt fler offer än t.ex. trafiken. I u-länderna är tobaksbruket också ett växande problem, där de utländska tobaksbolagen bedriver en hänsynslös propaganda. WHO, som verkligen har insett allvaret, har antagit en strategi för de närmaste årens arbete för att minska tobaksbruket. WHO:s Europaregion, som Sverige tillhör, har år 1984 antagit 38 hälsopolitiska mål för arbetet med Hälsa för alla år 2000. Utifrån dessa mål skall de enskilda nationerna utforma egna program. Man skall alltså ställa upp egna konkreta mål för hur samhället skall minska tobaksskadorna. Det finns dubbel anledning att understryka detta, eftersom det i går var WHO:s världshälsodag, som i många sammanhang och på många platser också gjordes till en rökfri dag. Den statliga tobakskommittén som jag själv tillhörde, föreslog också att vissa mål skulle uppsättas för att minska tobaksbruket. T. ex. föreslogs att år 2000 högst 15 96 av den vuxna befolkningen skulle använda tobak vanemässigt. Socialstyrelsen lär också vara positiv till att vissa mål sätts upp för att ytterligare minska tobaksskadorna. Tjänstgörande talmannen, andre vice talman Karl Erik Eriksson och jag har i en motion föreslagit detsamma som WHO och tobakskommittén, nämligen att konkreta hälsopolitiska mål för att minska tobaksbruket bör utarbetas och att denna målsättning skall fastställas av riksdagen. På alkoholområdet har, som vi redan hört, enligt WHO:s rekommendation sådana mål fastställts för att minska alkoholkonsumtionen och därmed skadorna. Jag vill i detta sammanhang citera vad socialstyrelsens chef Maj-Britt Sandlund sade i ett tal för en tid sedan: ”Skall vi nå målet ”hälsa för alla år 2000” så räcker det inte med att vi som individer tar ansvar för att vårda vår egen hälsa eller att vi har tillräckligt många skickliga läkare som är bra på att bota våra sjukdomar och krämpor. Vi måste också försöka skapa en samhällsutveckling och ett samhällsklimat som gynnar hälsan.” Utskottsmajoriteten avstyrker motionen med motiveringen att ett sådant mål måste bli mycket allmänt formulerat och därigenom inte kommer att tjäna till mycket ledning för det praktiska arbetet. Jag tror tvärtom, att om vi hade ett uppsatt mål för verksamheten, skulle det vara en sporre och en utmaning för myndigheter, organisationer och enskilda att uppnå det målet. Även om tobaksbruket glädjande nog har minskat inom vissa grupper tillkommer ständigt nya konsumenter. Därför behövs en än mer intensifierad upplysning, inte minst bland barn och ungdom. Att deras uppväxtmiljö får vara rökfri är också av oerhört stor betydelse. Det är synnerligen viktigt att i olika sammanhang poängtera detta, inte minst med hänsyn till att Tobaksbolaget i en del fall har svårt att acceptera och visa respekt för riktlinjerna för tobaksreklamen. Jag ser det också som illavarslande att regeringen i dagarna har föreslagit att Tobaksbolaget skall introduceras på börsen. En sådan åtgärd måste på sikt leda till att Tobaksbolaget blir ännu mer renodlat kommersiellt.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
Herr talman! Utskottet betonar i betänkandet mycket starkt vikten av en effektiv och stark hälsoupplysning, inte minst då det gäller de faror som hotar vid rökning samt missbruk av alkohol och bruk av narkotika. Det framgår också mycket klart att utskottet betonar vikten av att upplysningsverksamheten intensifieras i skolan. Även i utbildningen av personal inom såväl barnomsorg som skola måste frågor om hälsoupplysning få nödvändigt utrymme. Utskottet säger vidare att målet måste vara att hälsoupplysning och hälsoundervisning skall få den växande ungdomen att tillägna sig hälsofrämjande vanor, vilket innebär minskad rökning och en rökfri miljö. Varje kommun, skolöverstyrelse och rektorsområde bör t.ex. utforma ett konkret handlingsprogram, som leder fram till de goda målen. Här gäller det att få med både förebyggande insatser och åtgärder vilka syftar till att hjälpa dem som har problem att bryta sina hälsohotande vanor. Jag vill, herr talman, yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande, som jag tycker är starkt, med undantag för hemställan i mom. 8, där frågan om bidrag till hushållningssällskapens hälsoupplysning tas upp. I reservationen av moderater och centerledamöter yrkas att bidrag ur anslaget till hälsoupplysning bör utgå till hushållningssällskapens hemkonsulentverksamhet. Vi moderater anser i likhet med centerledamöterna att verksamheten är mycket värdefull, speciellt på kostrådgivningsoch livsmedelsområdet. Aktuella händelser i dagens samhälle, med missvisande information om livsmedel och livsmedelsproduktion, talar för att detta är mycket angeläget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag får börja med att be om ursäkt för att jag inte var närvarande när jag ropades upp. Det kom sig av att jag satt och arbetade i godan ro och trodde att det skulle bli votering i ärendet före detta. Jag tänkte inte på de nya reglerna vid kvällsplenum. Herr talman! ”Det finns övergrepp mot barn som begås innan de ens är födda. Det finns övergrepp mot barn som begås i situationer när barnen ska känna sig som mest trygga, under amningen, i famnen på sin närmaste, i hemmet, hos anförvanter, hos dem som står dem närmast. Övergreppen sker med passivrökningens, den ofrivilliga rökningens gissel. Sällan framstår vuxenvärldens hyckleri i så krass dager som när vuxna röker i barns närvaro och försöker låtsas som om det saknade betydelse. Hälften av alla barn i landet har fråntagits möjligheten att få en rökfri uppväxt. Frågar man vuxna rökare om de skulle önska att deras barn också blev rökare, får man ganska säkert ett nekande svar. Men de har ju redan gjort sina små till rökare, när de tillåter att barnen utsätts för passiv rökning.” Detta stod att läsa i tidskriften ”Friskare liv” i slutet av förra året och har skrivits av cancerforskaren, professor Jan Pontén. Det är kanske ett hårt sätt att uttrycka sig, men det är inte desto mindre sant. Varför jag valt detta citat är att det är just denna situation, den ofrivilliga passiva rökningens situation som så många utsätts för och tyvärr inte kan värja sig mot. Det gäller såväl barn som vuxna. Utskottet visar i skrivningen inlevelse och förståelse för att rökning i offentliga lokaler inte skall ske eller att barn inte skall behöva utsättas för passiv rökning, men när det gäller ställningstagandet är plötsligt förståelsen och hänsynen som bortblåst. Då är utskottet inte berett att ta nödvändiga steg för att förverkliga allas rätt till en rökfri miljö. Det gäller barnens rätt att inom barnomsorgen och skolan inte utsättas för denna ohälsa. Det gäller allergikers och astmatikers rätt och möjlighet att kunna vistas bland andra människor på lika villkor. Det gäller rätten för alla att inte behöva stå tillbaka, därför att andra föredrar att röka. Det gäller i väntrum och stationer vid järnväg, flyg och tunnelbanor. Det gäller i restauranger, på arbetsplatser, kort sagt i alla offentliga lokaliteter och miljöer. Självfallet skall inte detta innebära att rökare skall kastas ut utan bara att deras behov får tillgodoses genom särarrangemang, så att rökfria miljöer blir det naturliga. Det har visat sig fungera mycket bra på en del ställen där rökninginte längre tillåts. På andra har det tyvärr misslyckats eller till stor del inte kunnat uppfyllas. Ett sådant ställe är Stockholms tunnelbana, där stationerna inomhus skall vara rökfria. När detta påpekas för en rökande blir ofta svaret att det inte finns något förbud, därför att det inte finns någon straffsanktion. Det är inte förbjudet enligt lag. Många bryr sig inte om förbudet, och personal, poliser och vakter kan inte ingripa, därför att inget verkligt förbud finns. I New York har nyligen förbud mot rökning i offentliga lokaler beslutats. Där blir nu rökfria offentliga miljöer det normala. Grunden för detta beslut är vissheten om rökningens skadeverkningar. Samma kunskap har vi här hemma. Herr talman! Jag är övertygad om att tiden nu är mogen att även vi i Sverige tar rökningen och dess skadeverkningar på allvar och beslutar att ge regeringen i uppdrag att utarbeta en lagstiftning om detta. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Jag skall bara yrka bifall till två reservationer till detta betänkande. Den första är föranledd av den s.k. nyfattigdomen, den ökade press som innebär att människor måste ha samhällets stöd för att klara sitt uppehälle och därmed det socialbidrag som är nödvändigt. Den är vidare föranledd av den uppmärksamhet som har fästs på de stora skillnader som finns mellan kommunerna när det gäller socialbidrag. Vi har sagt att det snarast bör utarbetas en riksnorm för mer rättvisa socialbidrag. Detta står att läsa i reservation 1. I reservation 2 behandlas frågan om villkoren för socialbidrag. Vi vill där göra en markering mot de nya tendenser som finns i samhället i form av särlösningar. Utöver de som redan finns — beredskapsarbeten, ungdomsplatser, ungdomslag, inskolningsplatser och rekryteringsstöd — bygger socialtjänsten på en del håll nu upp system med något som närmast liknar sociala tvångsarbeten, där inga av de på arbetsmarknaden gällande reglerna om avtalsenlig lön, sociala rättigheter, semester och ATP tillämpas. Vi menar att de reglerna måste respekteras om bidragstagarna skall få behålla sin mänskliga värdighet. I reservation 2 markerar vi detta. Med detta avstår jag från att i denna sena timme argumentera ytterligare för reservationerna.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu behandlar — socialutskottets betänkande 1986/87:21 — har, som vi nyss hörde av Lars-Ove Hagberg, vpk fogat två reservationer, en som gäller normer för socialbidragen och en som gäller villkoren för socialbidragen. I reservation nr 1 föreslår vpk att en riksnorm skall utarbetas för att vi skall få mer rättvisa socialbidrag. Utskottet delar vpk:s uppfattning att kommunerna har alltför differentierade socialbidrag. Alla följer inte socialstyrelsens allmänna råd om införande av bruttonorm och följer inte heller höjningarna av basbeloppet, vilket normerna oftast är relaterade till. Då socialstyrelsen utgav sina allmänna råd först 1985 anser vi i majoriteten att man måste avvakta kommunernas agerande ytterligare en tid. Regeringen har ju också haft en särskild analysgrupp som analyserat socialbidragens utveckling. Man bör avvakta även dess ställningstagande och regeringens behandling av denna fråga. Dessutom tillkommer domstolspraxis, som utvecklas mer och mer. Just besvärsrätten är mycket viktig för den enskilde. I reservation 2 framför vpk, som Lars-Ove Hagberg sade, sin uppfattning att det inte skall knytas något tvång att arbeta till rätten att få ut socialbidrag. Men, herr talman, redan när utskottet behandlade propositionen om socialtjänstlagen fastslogs att socialtjänsten inte fick vara kravlös. Där underströks också att den enskilde har ansvar för sin situation. Utskottet fastställde redan då att den enskilde genom arbete eller på annat sätt efter sin förmåga måste bidra till sin egen och sin familjs försörjning. Det är oerhört viktigt att inte socialtjänsten passivt betalar ut socialbidrag utan är uppmärksam på de problem som en socialbidragstagare kan ha. Speciellt när det gäller missbrukare som erhåller socialbidrag är det viktigt att bidragstagaren inte hamnar utanför den sociala gemenskapen. Därför är t.ex. den verksamhet som bedrivs i Hallstahammar värdefull. Men det får givetvis inte innebära att kraven sätts så högt att den enskilde inte törs anlita socialtjänsten eller att socialtjänsten drar in socialbidraget.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

Herr talman! Socialbidraget behandlas nu. Betänkandet har överlämnats till kammaren i nära nog enighet. Det betyder inte att allt är som det skall vara med socialbidraget. Att socialbidraget finns och behövs är vi överens om, men utvecklingen bekymrar oss — troligen inte bara inom oppositionen utan också i regeringspartiet. Jag skall bara nämna ett par siffror, som belyser utvecklingen och anledningen till denna oro. 1980 var socialbidragskostnaderna 942 milj.kr. för hela landet. 1985, dvs. sex år senare, hade de ökat till 3 345 milj.kr. På sex år hade socialbidragskostnaderna ökat med 29 96 per år. Det är inget bra samhälle där så många tvingas att leva så länge på ständigt större socialbidragsbelopp. Jag klagar inte på beloppens storlek i och för sig och på vad det kommer att betyda för kommunalskatten, där skall vi vara solidariska med dem som behöver socialbidraget. Men jag klagar å deras vägnar som i vårt omskrutna socialdemokratiska samhälle alltför ofta eller alltför länge tvingas till arbetslöshet och att leva på för låg inkomst utan att se några möjligheter till förbättringar. Med andra ord: Fattigdomsfällan har slagit till om dem. De orkar inte klara sig ur den själva, och socialhjälpen orkar inte heller ända fram med stödet. Pengarna kan man skriva ut, men socialtjänsten borde vara mycket annat också för dessa människor. Socialbidrag, pengar, ja det har vi, och det ger vi. 29 96 mer varje år. Men det som skapar medelsbrist orkar vi inte riktigt med. Det är en fråga om sociala förhållanden, rehabilitering, självförtroende, yrkesutbildning, nya livsmiljöer och livskvalitet. I socialutskottets betänkande 21, det som vi nu behandlar, finns det flera motioner som utskottet skriver mer eller mindre positivt om. Det är främst den s.k. analysgruppen och SCB:s undersökningar som skall ge svar på de flesta frågor som ställts i motionerna. Vi har avstått från att lämna reservationer eller att få några beslut från regeringen. Analysgruppen har nu i dagarna lämnat sin slutrapport. Den har beteckningen Ds S 1987:2. Snart borde vi ha forskat och utrett tillräckligt för att göra något åt de samhälleliga missförhållanden som det i dag, med ca 4 miljarder kronor i socialbidrag, ropas högt om. Jag skall redogöra för ett par punkter där vi har haft motioner i utskottet. SOFT! Jag tror alla vet vad SOFT innebär. Det behandlas också i betänkandet. Svaret är detsamma som förr. Pengarna räcker inte till för en sådan stor reform. Men nu, med 4 miljarder kronor i socialbidragskostnader, är vi kanske uppe i det krontal som gör att det även från ekonomiska synpunkter finns skäl att slutgiltigt ta ställning till SOFT, eventuellt överge SOFT. Vi kan inte bara prata om goda reformer. Antingen får vi förverkliga dem eller också konstatera att vi inte klarar det. En annan sak som behandlas i betänkandet är att existensminimum och basbeloppet har dålig överensstämmelse. Här har både utredningar och JO påpekat att existensminimiberäkningarna inte passar socialhjälpstagare. Det kan faktiskt hända att kronofogden tar hand om en del saker, som man kan få hos socialtjänsten. Det är så olika uppfattningar om vilka normer som skall gälla. Riksdagen begärde en översyn av reglerna för existensminimum, en fråga som också JO tog upp senast i höstas. Får vi nu via analysgruppen och SCB:s heltäckande undersökning, som det så vackert heter i betänkandet, äntligen kongruens eller kanske rent av sammanläggning av frågorna om existensminimum och basbeloppet? Låt mig så säga något om Hallstahammar och Albymodellerna, som har diskuterats mycket. Det finns också en vpk-motion som jag tror gäller dessa. Får man ställa krav på bidragsmottagare? Jag kanske inte känner sympati för allt som hände i Alby, och det begicks möjligen ett och annat formellt fel också i Hallstahammar. Men de båda fallen har utretts, och det har visat sig att det inte finns några allvarliga skäl till klander. Tyvärr var åtminstone Alby dömt långt i förväg, och det tycker jag var litet synd. Nu gäller det både för regeringen och för oppositionen att med ledning av de utredningar som gjorts och som kommer på bordet att med god fantasi genomföra vad som bör genomföras. Vi bör vara i besittning av sådana kunskaper att vi kan vidta åtgärder inom arbetsmarknad och näringsliv, alkoholoch narkotikavård, inom fritidssektorn samt inom social och medicinsk rehabilitering. Vi skall alltså rehabilitera dem som tar emot socialbidrag på grund av alkoholoch narkotikamissbruk m.m. och få kurvan för socialbidragen att vända nedåt. De som gör något, och de som prövar nya vägar, bör inte klandras utan uppmuntras. Möjligtvis skall de korrigeras vänligt, om de gör fel eller bryter mot lag och förordning. Även lagar kan alltemellanåt behöva korrigeras. Det är de som över huvud taget inte gör någonting som skall klandras eller bestraffas. Det gäller regeringen och särskilt några av departementen. I år väntar vi med reservationer och tillkännagivande i betänkandet. Men händer det inte något positivt med socialbidragsutvecklingen till nästa år har regeringen misslyckats. Utvecklingen i fråga om utbetalning av socialbidrag är nämligen ett tecken på hur de svårast drabbade i samhället har det. Klarar vi inte av att tillgodose deras behov, har vi inte heller klarat av att skapa välfärd för dem. Då har välfärden slagit oss vanliga människor med en blindhet som vi inte har råd att kosta på oss.